Fru talman! Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ska se till att jägare även fortsättningsvis kan mängdträna och tävla med sina bössor om meningen med ordet ändamål förs in i lagtexten. Hon har även frågat mig om min avsikt är att tillståndspliktsbelägga alla behållare som är ämnade att innehålla ammunition. Det är angeläget att landets jägare kan fortsätta med sin skytteträning. Regeringens proposition om reglering av vapenmagasin kommer inte att försämra jägarnas möjlighet att öva eller tävla med sina vapen. I regeringens proposition föreslås att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett vapen för skjutning inte behöver söka tillstånd för att inneha löstagbara magasin till vapnet så länge magasinet är avsett för samma ändamål som tillståndet eller rätten att inneha vapnet. En jägares rätt att använda sina skjutvapen för jakt innefattar även en rätt att använda vapnet för övning eller tävling. Regeringens förslag innebär att en jägare inte kommer att behöva söka tillstånd för vare sig löstagbara magasin som är avsedda för jakt eller magasin som är avsedda för övning eller tävling. Propositionen kommer därför i praktiken inte att beröra våra ansvarstagande jägare och sportskyttar. De kommer även fortsättningsvis att fritt kunna inneha de magasin de behöver till jakt, sportskytte, övning eller tävling. Som framgår av mitt svar från debatten som hölls i december kommer vapenlagen att vara tillämplig om ett löstagbart magasin är komplett och fungerande. Magasin som innehas av staten, till exempel Försvarsmakten, omfattas dock inte av regleringen.

Fru talman! Jag måste faktiskt säga att jag förvånas över regeringens, men framför allt statsrådets, hållning i denna fråga. Man håller fast vid samma ohållbara resonemang: Alla andra har fel. Jägarorganisationer, idrottsförbund, forskare, många myndigheter och riksdagsmajoriteten har alltså missuppfattat allt. Jag kan i ärlighetens namn inte förstå att man inte ställer sig frågan varför så många har engagerat sig i förslaget om det inte skulle finnas några negativa konsekvenser med det. I stället för att angripa, anklaga, smutskasta och nedvärdera dem som lägger fram saklig, konstruktiv och relevant kritik borde regeringen lyssna, ta till sig, lägga ned, backa och dra tillbaka. Statsrådet säger upprepade gånger att förslaget inte innebär några negativa konsekvenser för jägare och sportskyttar. Exakt det yttrandet visar att statsrådet inte är insatt i frågan. Vi kan börja med meningen som innehåller ordet ändamål. Det finns flera problem med förslaget, men det är denna mening som är mest avslöjande. Just denna formulering kommer att innebära inskränkningar för jakt och sportskytte i Sverige. Om regeringen på allvar vill komma åt gängbrottslighet - varför står då ordet ändamål med? Gängbrottslingar har inte licens, och därmed riktar sig skrivningen om ändamål endast och uteslutande mot laglydiga jägare och sportskyttar. Detsamma gäller skrivningen om att de som har ett magasin utan licens blir av med samtliga vapenlicenser. Igen: Gängkriminella har inga licenser, och därmed visar regeringen att intentionen är att komma åt legala vapenägare med licens. Jag måste också gå in lite på frågan om Försvarsmakten. De undantas från licenskravet på magasin, men det betyder inte att Försvarsmaktens ansvar inte blir väsentligt. Magasinen kommer att behöva förvaras bakom lås. De kommer inte att kunna transporteras hur som helst. Om någon tappar ett magasin under en övning kommer övningen att behöva avbrytas, och Försvarsmakten måste leta rätt på magasinet. Även hemvärnet drabbas. Väldigt många i hemvärnspersonalen har köpt egna magasin, som de i dag får förvara hemma. Detta skulle regeringen ha vetat om den inte hade valt att utesluta Försvarsmakten ur den senaste remissrundan. Fru talman! Statsrådet hänvisar till att jägare och sportskyttar inte ska behöva ansöka om tillstånd för magasinet när de ska träna och tävla. Här måste statsrådet endera ha blivit helt missledd eller missuppfattat sin egen regerings proposition. Statsrådet får gärna motivera ordalydelsen "för samma ändamål". I dag får man använda jaktvapen för träning och tävling med vilka magasin som helst. Jag skulle vilja be statsrådet svara på frågan: Är det ett problem att en person med licens för jakt som i dag skaffar ett magasin för sportskytte och sedan använder sitt jaktvapen för att tävla? Nej. Om det inte är de kriminella gängen som är problemet - varför föreslå något som endast påverkar laglydiga jägare, sportskyttar och samlare? Varför ska licensinnehavare godta minimal inverkan om det inte är deras innehav som avses regleras? Fru talman! Det är precis det här som är så svårt för många med mig att förstå. Hur kan statsrådet stå och fortsätta att argumentera mot att jägare kommer att bli drabbade när det finns svart på vitt? Man går så långt att man kallar Sveriges jägare och sportskyttar för vapenlobby och degraderar deras kompetens till den lägsta nivån. Det är fullständigt oacceptabelt.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vara prestigelös i politiken. I dag på förmiddagen har vi moderater gått ut och sagt att det här med bonus-malus inte fungerar. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare subventionerar bilister i Norge. Vi bara konstaterar det helt prestigelöst och lyssnar på forskarvärlden. Det här funkar inte, så vi gör om och gör rätt. Jag tycker att det är en god egenskap i politiken, fru talman. När någonting landar fel är det alltså inte fel att göra om och göra rätt. I frågan som rör tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin är det uppenbart att regeringen och statsrådet har hamnat helt fel. Jag har mött många upprörda jägare hemma i min valkrets, Gävleborg, som inte alls förstår hur regeringen tänker. Jag har mött sportskyttar som säger samma sak. Det vore märkligt om det skulle vara så att alla andra, de som kan sakfrågan, skulle ha fel och regeringen och statsrådet skulle ha rätt. Jag tror att det vore bättre, och jag tror att statsrådet skulle möta större respekt, om han bara konstaterade: Vi har fel. Vi ändrar oss. Vi ska göra om, och vi ska göra rätt. Det kan väl inte vara så att statsrådet på fullt allvar tror att det är Sveriges jägare som är ute och rånar på nätterna eller att det är landets sportskyttar som begår grova brott. Jag har sett de uppmärksammade videoklippen som har spritts i sociala medier där statsrådet har en debatt med Sten Bergheden. Jag har också sett andra pressklipp. Jag är lite nyfiken på det här, för jag visste inte att Sverige har en vapenlobby. Och om vi har en vapenlobby har jag inte förstått varför jägarna och sportskyttarna skulle tillhöra den. Jag skulle därför vilja att statsrådet utvecklar sin syn på den svenska vapenlobbyn. Däremot är jag stolt över Ragnar Skanåker. Jag är stolt över de idrottsprestationer han har gjort och gör. Jag är stolt över våra svenska sportskyttar, varav några tillhör världseliten. Det är jag stolt över. Jag är stolt över att det finns en majoritet här i Sveriges riksdag som tänker avvisa vad jag skulle kalla för en attack på svenska jägare och sportskyttar. Jag tycker som sagt att det är en god egenskap i politiken att kunna vara prestigelös, precis som vi moderater är med bonus-malus när vi nu konstaterar att det inte är rimligt att svenska skattebetalare subventionerar norska bilköpare. Det vore bra om även statsrådet var precis så prestigelös i den här frågan. Det vore bra om han lade sin tid och kraft och sitt engagemang på att lösa det som verkligen är samhällsproblemet och försökte skapa trygghet i Sverige. Statsrådet borde ägna sig åt att åtgärda de problem som faktiskt finns och de lösningar som gör skillnad. Det handlar sannolikt inte om att lägga fram förslag som försvårar för Sveriges sportskyttar eller jägare. Statsrådet borde lägga sin tid och kraft och sitt engagemang på lagstiftning om att verkligen försöka åtgärda de problem som finns oavsett om det gäller gängbrottslighet eller något annat. Jag tycker inte att det är värdigt en svensk regering att anklaga Sveriges jägare och sportskyttar för att tillhöra något slags vapenlobby.
Fru talman! Jag har aldrig anklagat de laglydiga jägarna och sportskyttarna för att vara vapenlobby. Däremot har jag sett att det i sociala medier förs fram väldigt mycket desinformation och rena felaktigheter om förslaget. Det tycker jag är problematiskt. Låt mig börja med prestigelösheten. Polismyndigheten har kommit in med två skrivelser till regeringen. De skriver att det "finns potential att på ett tydligt sätt förbättra Polismyndighetens möjligheter att motverka och begränsa illegalt innehav och användande av skjutvapen". Det här är en av vår tids absolut största frågor: Hur kommer vi åt gängen som har vapen, som skjuter, som spränger? Nu kommer Polismyndigheten till oss med två skrivelser och säger att detta på ett tydligt sätt kan ge dem bättre möjligheter mot gängen. Hela poängen med ett tillståndskrav är att gängen inte har tillstånd. Med vårt förslag kan de sitta i fängelse om de bär omkring på vapenmagasin. Det är ju det de ska göra. De unga killar det ofta handlar om som står för våldet ska riskera att hamna i fängelse om de springer omkring med vapenmagasin. Det är det som Moderaterna nu verkar säga nej till, vilket jag tycker är olyckligt. Den andra frågan är: Behöver man då söka tillstånd om man är jägare eller sportskytt? Nej! Man måste läsa hela bestämmelsen. Lagregleringen innebär att du utan tillstånd får inneha vapenmagasin för samma ändamål som tillståndet och för samma ändamål som rätten till innehav av vapnet. Då har vi alltså både vapenlagen och vapenförordningen, och då har du rätt att använda ditt vapen för både övning och tävling om du är jägare. Jag har bett att få komma till justitieutskottet med jurister som kan berätta hur lagstiftningen hänger ihop i flera delar. Jag hoppas verkligen att vi kan vara prestigelösa tillsammans och reda ut vad förslaget faktiskt innebär och inte innebär. Om du är jägare och har ett vapen har du rätt att ha hur många vapenmagasin du vill till det vapen som du använder till jakt, övning eller sportskytte. För jägarna tror jag att den bästa bilden och jämförelsen är att vapenmagasin enligt förslaget ska behandlas precis som ammunition. Jag har träffat väldigt få jägare som tycker att dagens regler för ammunition är ett problem. Däremot blir detta ett problem för de kriminella, som i dag har lärt sig hur man rundar systemet. I dag får nämligen vem som helst av oss, trots att vi inte har jaktlicens, gå in i en butik och köpa vapenmagasin och förvara dem hemma. Varför då? Det är väl de som har vapen och som använder vapen som ska ha rätt att ha vapenmagasin, inte ungdomar som springer omkring och gömmer dessa magasin eller förvarar dem hemma så att polisen inte alltid kan ta dem och framför allt i dag inte kan sätta dem i fängelse om de har vapenmagasin. Jag hoppas på en prestigelös diskussion. Jag hoppas att jag genom att få komma till justitieutskottet, vilket flera partier ändå har välkomnat, kan redogöra för hur vapenlagstiftningen enligt förslaget ska se ut. Förslaget innebär att man inte behöver tillstånd om det är samma ändamål som tillståndet och som rätten att inneha vapen. Det betyder att jägare och sportskyttar har rätt att använda sitt jaktvapen också till övning och tävling.
Fru talman! Jag hade inte tänkt gå in på de här två skrivelserna, som i själva verket är remissvar. Men jag måste ändå få ställa en fråga, och det är hur det gick till när det ena remissvaret skrevs om. Det är jag lite nyfiken på. Det är en annan diskussion, men statsrådet kan ju ta med sig frågan. Jag undrar också om statsrådet vet hur dagens system fungerar. I propositionen påstås att magasin ska regleras som ammunition. Kan statsrådet beskriva hur det går till i dag att få licens för ammunition? Vad behöver man göra för att söka? Hur lång tid tar det innan ansökan är handlagd? Om man har ett jaktgevär med kaliber 6,5 × 55 och ibland kan låna ett med kaliber 308 på banan och vill ha egen ammunition till det, får man då licens till den ammunitionen? Svaren är att det tar flera månader att få ansökan behandlad och att man nästan säkert får avslag om man inte redan har licens för ett vapen i samma kaliber. Där krävs ingen särskild licens. Detta visar att det redan i dag är problematiskt. Statsrådet säger att den föreslagna regleringen syftar till att komma åt gängkriminellas magasin, i enlighet med de skrivelser som polisen har lämnat. Är det då en ren slump att förslaget i princip är identiskt med det förslag ni lade fram våren 2018 som då motiverades med krav från EU, vilket justitieministern sedan fick medge inte fanns, och som ni inte lyckades få stöd för i riksdagen? Det är samma förslag, men nu med den nya förevändningen att bekämpa gängkriminaliteten. Detta har konstaterats vara ett slag i luften. Polisen beslagtar nämligen redan i dag flera tusen vapenmagasin. Denna proposition har inte stöd i riksdagen. Huvudargumenten för den har krossats om och om igen genom att polisen redan i dag beslagtar tusentals magasin. Magasin som hittas hos gängkriminella har bara en funktion, nämligen att vara föremål ägnade att orsaka skada mot liv och hälsa. Dessa kan därför polisen utan problem förverka och förstöra med gällande lagstiftning. Därmed är regeringens tyngsta argument i denna magasinsdebatt krossat. Ett annat argument var att polisen skulle behöva lämna tillbaka magasin till kriminella. Än i dag har jag inte fått se den långa lista på återlämnade magasin som har efterfrågats. Varför envisas statsrådet med att klamra sig fast vid detta urusla lagförslag och upprepa samma missvisande argument som inte har någon relevans? Jag kan inte annat än dra slutsatsen att detta handlar om att göra det så svårt som möjligt för landets jägare och sportskyttar och att bakvägen försöka införa det man inte fick igenom med vapendirektivet. Det är svårt att undvika tanken att regeringen börjat med denna lösning och sedan letat efter mer eller mindre fantasifulla motiveringar till densamma. Detta är nämligen obegripligt dåligt framställt. Fru talman! Detta är inte bara ologiskt utan också ett svek mot alla jägare, sportskyttar och vapenhandlare och vapensamlare - i synnerhet som Morgan Johansson i denna talarstol, i en interpellationsdebatt med Daniel Bäckström i juni 2018, alltså före valet, sa att det inte finns några tungt vägande skäl för tillståndsplikt för magasin och lovade att regeringen inte skulle gå vidare med detta. Som jag sagt upprepade gånger: Denna jakt på laglydiga jägare och sportskyttar måste upphöra. Naturligtvis ska olagliga vapen försvinna ur händerna på kriminella. Det är vi alla överens om. Men det måste ske på rätt sätt, och det är två olika frågor.
Fru talman! Jag måste nog påminna inrikesministern om vad han själv skrev på Twitter kl. 12.56 den 22 december 2019 - förutsatt att kontot inte var kapat, men det hade väl i så fall rönt en viss uppmärksamhet: "Polisen vill att vapenmagasin ska regleras för att bättre kunna stoppa skjutningarna. Enligt en ny Sifo-undersökning vill nästan 8 av 10 svenskar att vapenmagasin ska regleras. Fler partier borde lyssna på polisen istället för på vapenlobbyn." Fru talman! Då måste jag få ställa samma fråga igen: Vilken är den här vapenlobbyn? Vad menade statsrådet när han skrev att man skulle lyssna på polisen i stället för på vapenlobbyn? Den "vapenlobby" jag har mött är seriösa jägare som gör goda viltvårdsinsatser för Sverige. Jag har mött sportskyttar som jag är stolt över. Det är fantastiskt bra att vi har duktiga, världsledande sportskyttar i Sverige. Det är märkligt att en majoritet i Sveriges riksdag och en majoritet av Sveriges jägare, intresseorganisationer och andra samtliga har missförstått inrikesministern. Jag tror att man ska ha som grundregel att inte utgå från att alla andra har fel utan försöka ta till sig fakta. Min konkreta fråga, som jag tror att Sveriges jägare, Sveriges sportskyttar och alla som läste inrikesministerns tweet vill ha svar på, är naturligtvis: Vilken är den vapenlobby som inrikesministern indirekt anklagar andra för att ha lyssnat på - den vapenlobby som statsrådet i sitt förra inlägg sa sig inte ha pratat om? Gör om, gör rätt, var prestigelös! Det tror jag är en bra väg i politiken.
Fru talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att moderata riksdagsledamöter ägnar så mycket debattid åt att undervärdera Polismyndigheten och så flagrant säga att de inte talar sanning om hur beslagsreglerna fungerar i Sverige. De flesta magasin de hittar i de här miljöerna är magasin till exempelvis pistoler som är helt lagliga i Sverige i dag och det inte finns någon reglering kring, och de måste alltid göra en bedömning av om magasinen kommer till brottslig användning. Det där har kriminella lärt sig. De vet hur de ska göra för att undgå detta. Polisen vill ha en ny lagstiftning som gör att när de kommer på en 17åring med ett vapenmagasin ska den personen i värsta fall kunna hamna i fängelse med en straffskala som börjar gälla redan i sommar. Det är det ni motarbetar. Jag vill svara på frågan igen. Jag ser inte landets jägare och sportskyttar som någon form av vapenlobby. Men jag ser i sociala medier hur folk konsekvent sprider en del missuppfattningar och illvilliga tolkningar av den här lagstiftningen. I många frågor kan man diskutera vad som är rätt och fel i politiken, men när det gäller lagstiftning och hur den är utformad finns det en tolkning av hur lag kan utformas och vad som är rätt och fel - inte på gränsen utan vad som är rätt och fel. När vi nu säger att en jägare inte behöver ansöka om tillstånd vare sig för samma ändamål som tillståndet avser eller för samma ändamål som rätten att inneha vapnet innebär det att en jägare har rätt att använda sitt jaktvapen både till övning och till tävling på i princip samma sätt som gäller för ammunition, vilket de flesta jägare i Sverige tycker är bra. Nu måste vi göra en avvägning i politiken. Det är det som är det svåra. Man måste vara pragmatisk och fundera på vad som är de stora problemen i samhället just nu. Som socialdemokratisk inrikesminister väljer jag att peka på de skjutningar och sprängningar och det våld som gängkriminella faktiskt plågar Sverige med. Om Polismyndigheten kommer in med två skrivelser till regeringen och säger att det skulle vara ett verktyg för dem för att kunna sätta en del av de kriminella i fängelse samtidigt som vi har ett system som inte fokuserar på att man som jägare behöver söka tillstånd för de här vapenmagasinen väger det som polisen säger tyngre just nu. Jag tror att många jägare också känner att vi måste få stopp på skjutningarna. De som ligger bakom dem är inte ansvarstagande. De kommer aldrig att ansöka om en vapenlicens, och det är inte heller poängen med det här. Poängen är precis det motsatta: Just för att de inte är laglydiga sportskyttar eller jägare ska de kunna sitta i fängelse redan från i sommar. Jag hoppas att den diskussion vi har i justitieutskottet kommer att leda fram till att vi reder ut hur hela lagstiftningen ser ut - inte bara gällande detta utan också gällande vapenlagen och vapenförordningen. Nu låter det som att Moderaterna inte vill ha någon reglering alls av det här, men jag har läst i tidningen att ni kan tänka er en reglering av det här. Det är jättespännande! Jag är konstruktiv och vill komma framåt. Finns det förslag som liknar varandra och kan komma att innebära förändring framför allt för de kriminella gängen och brottslingar som i dag kan ha vapenmagasin ska vi se till att åstadkomma det så snabbt som möjligt, gärna redan till sommaren.
Fru talman! Vi moderater har inga varianter på det här. Vi säger nej till den här propositionen. Den lagstiftning som finns är helt uppenbart tillräcklig för att beslagta vapenmagasin hos kriminella eftersom polisen redan i dag beslagtar tusentals sådana. Jag vill fortsätta med att ställa ytterligare en fråga. Vilka består vapenlobbyn av? Först säger statsrådet att han inte har talat om vapenlobbyn, men vi har bevisat att han har gjort det. Vilka är det? Vi degraderar inte polisen, utan det är statsrådets och regeringens proposition som vi sågar. Om vi så skulle avväpna alla laglydiga jägare och sportskyttar i Sverige i morgon skulle det inte påverka gängbrottsligheten det minsta. Svenska jägare och sportskyttar ska inte straffas för att regeringen under flera år har misslyckats med att bekämpa den besinningslösa gängkriminaliteten. För att bekämpa rådande gängbrottslighet behövs kraftfulla insatser som vi moderater också har lagt fram förslag om. Självklart ska vi ta vapnen ur händerna på kriminella, men det måste ske på ett verkningsfullt sätt. Det här är inte ett verkningsfullt sätt. Det här är en jakt på de duktiga sportskyttar och viktiga jägare som finns i Sverige och som vi bör värdera mycket högre än att kalla dem för vapenlobby. Jag vill avsluta med ett par frågor, och sedan hoppas jag att regeringen kan lägga detta bakom sig. Mitt budskap är tydligt: Klargör, lägg ned, dra tillbaka och backa! På vilket sätt påverkas gängkriminella av en begränsning av hur någon som har licens för ett vapen får använda ett magasin? Menar statsrådet att gängkriminella har vapenlicenser ändå?
Fru talman! Det här är en surrealistisk debatt. Poängen med att ha en reglering gällande vapenmagasin är att de kriminella inte har tillstånd. Och eftersom de inte har tillstånd kan de riskera att åka i fängelse. Polisen vill ha detta och kan få det redan till sommaren. För att man inte ska behöva ansöka om tillstånd har vi undantagit de vapenmagasin som jägare och sportskyttar har till de vapen de har tillstånd för och så länge de är avsedda för samma ändamål som tillståndet eller - nu ska jag säga det korrekt så att ingen efteråt kan säga att jag har sagt något annat - för rätten till innehavet av vapnen. Då innebär det att man får använda sitt vapen för jakt, övning och tävling, och man får ha hur stora och hur många vapenmagasin som man vill. Det är det förslaget handlar om. Undergräver man polisen? Ja, det gör man på det sättet att polisen har sagt att man vill ha just en sådan här reglering och Moderaterna säger att det inte behövs. Men Sintéus då, som är polismästare i Malmö och som just nu leder Operation Rimfrost i Sydsverige? Han uppmanar riksdagens partier att gå på den här lagstiftningen, för det skulle ge polisen under Rimfrost nya verktyg mot de gängkriminella. Det är fakta. Då menar jag att det i det här läget är viktigt att lyssna på polisen. Det finns ingen viktigare uppgift för oss än att se till att de här gängen får svårare att skjuta, spränga och utöva våld i samhället, och vi har gjort det på ett sätt som faktiskt inte drabbar och inte ska drabba laglydiga jägare och sportskyttar. Jag hoppas att debatten framöver kan leda till att vi hittar en konstruktiv väg framåt. Men tro inte att jag kommer att backa från förslaget om att vi måste ha en skarpare lagstiftning som gör att också kriminella som har vapenmagasin kan riskera att sitta i fängelse.